Fru talman! Ola Johansson har frågat mig när regeringen kommer att skärpa lagstiftningen så att antalet bilmålvakter minskar och företeelsen att en obegränsad mängd fordon är registrerade på fysiska personer vilka saknar utmätbara tillgångar upphör att existera. Regeringen ser allvarligt på problemet med fordonsmålvakter och att de fordonsrelaterade skulderna fortsätter att öka. Målvaktsfordon orsakar stora problem i gatumiljön eftersom de upptar värdefull mark för kommunerna när de står felparkerade, och de är ofta i dåligt skick ur både ett trafiksäkerhetsperspektiv och ett miljöperspektiv. Fordonsägare som gör rätt för sig och betalar sina skatter och avgifter upplever det som djupt orättvist att vissa individer kommer undan sitt ansvar genom att nyttja fordonsmålvakter. Regeringen har därför åtagit sig att arbeta med att komma till rätta med problemet. Vi aviserade i budgetpropositionen för 2018 ett riktat statsbidrag om 25 miljoner kronor årligen 2018-2020 som kommuner kan söka för kostnader i samband med bortforsling, uppställning och skrotning av dessa fordon. Vi aviserade också en översyn av gällande lagstiftning och hur vi kan skärpa regelverket för att förhindra användandet av fordonsmålvakter. Denna översyn påbörjas den 1 februari i år i form av en intern utredning ledd av hovrättslagmannen Björn Hansson. Utredaren ska bland annat utvärdera införandet av lagen om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter, ianspråktagandelagen, och ändringarna i lagen om flyttning av fordon i vissa fall, som trädde i kraft den 1 juli 2014. Med utgångspunkt från analysen och resultatet av utvärderingen ska utredaren sedan lämna nödvändiga författningsförslag i syfte att komma till rätta med problemet med fordonsmålvakter. I detta ingår bland annat att överväga om det är lämpligt att öka Kronofogdemyndighetens möjligheter att ianspråkta fordon på distans, att bredda tillämpningsområdet för ianspråktagandelagen till att omfatta fordon som saknar värde och om det bör införas utökade möjligheter att tillämpa användningsförbud eller brukandeförbud vid fordonsrelaterade skulder. Utredaren kan också föreslå andra åtgärder för att komma till rätta med problemet med fordonsmålvakter. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni i år. Utredaren ska också ta fram förslag till utformning av en förordning om stöd till kommuner för kostnader i samband med bortforsling, uppställning och skrotning av fordon med skulder enligt 1 § lagen om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Precis som i min tidigare debatt här för en stund sedan, om överförmyndare, handlar det här om att en majoritet i Sveriges riksdag inte är nöjd med regeringen och tycker att de åtgärder som har vidtagits inte räcker till. I en tidigare debatt här i mars förra året med ministerns företrädare Anna Johansson utlovades det att regeringen skulle återkomma i frågan. Nu förefaller det av svaret jag fått som att Tomas Eneroth tänker göra det, och det är bra. Det välkomnar jag. Sveriges meste bilmålvakt är registrerad på 3 794 bilar. Det var den dagens notering. Den sista, enligt Sydsvenskan, registrerades så sent som den 21 december 2017. Personen är en 33-åring från Malmö som har skulder på över 50 miljoner kronor till staten. Ett annat fall som beskrivs i samma tidning handlar om en person som är död sedan 2016 men som står som ägare av 2 856 bilar. Det säger ju sig självt att det inte går att utmäta tillgångar från en sådan person. Det säger sig också självt att få av dessa bilar kan ha ett sådant värde att det räcker till att betala för så värst mycket. Hur mycket kan en 15 år gammal Kia kombi med körförbud, som ägs av en 22-åring som är dömd för våldtäkt och grovt narkotikabrott, vara värd? Däremot är det ett sätt för 22-åringen att finansiera ett missbruk. Någon betalar någon annan för att kunna använda den bil som fordonsmålvakten inte har något intresse av. På så sätt slipper man ta det ansvar som vi andra bilägare tar för självklart, att man betalar skatt, gör rätt för sig och tar de böter man får när man bryter mot lagen eller mot någon parkeringsbestämmelse. Att bekämpa problemen med fordonsmålvakter är ett sätt att komma åt och minska intresset för kriminalitet. En bil registrerad på en målvakt är en plats att gömma vapen på utan risk för att det kan knytas till dig som person. Det handlar således inte bara om skulden på totalt 200 miljoner kronor som har samlats hos de allra tyngsta bilmålvakterna, som enligt samma tidning står för 15 000 bilar. Det handlar ju om hur vi skapar trygghet i hela landet, motverkar brottslighet och bidragsberoende och får människor i arbete. Det är inte bara grovt kriminella utan också andra personer som tycker att detta är ett smidigt sätt att disponera en bil. Händer det något är det bara att lämna bilen, sticka från platsen och låta det allmänna ta hand om ansvaret. Ett annat motiv kan vara att man för att få försörjningsstöd och olika former av bidrag inte får lov att äga ett fordon. Fru talman! Dessa berättelser härrör sig från Sydsvenskans beskrivning av läget i Malmö. Det var deras rapportering och frågor till mig som föranledde den här debatten. Fru talman! Jag ämnar inte debattera mer i frågan, utan jag nöjer mig med beskedet att det har utsetts en internutredare som ska utvärdera den lag som uppenbarligen inte har fungerat, vilken har gått ut på att man ska kunna beslagta bilar för att betala fordringar som uppstår för skatteskulder, parkeringsavgifter och dylikt. Att uppdraget ska redovisas den 30 juni innebär att regeringen har misslyckats med att före valet komma till rätta med problemen med feluppställda bilar, svårigheter att få in skatter och inte minst hänsynslöst utnyttjande av redan utsatta människor. Det betyder att det är en ny regering som kommer att få städa upp efter den gamla - en regering som kommer att innebära att vi får ett nytt ledarskap för Sverige, där Centerpartiet ihop med Alliansen kommer att kunna ta ansvar. Fru talman! Det enda sättet att komma åt problematiken är att begränsa privatpersoners möjlighet att registrera sig på flera fordon. Här kan vi tänka oss att inskränka äganderätten.
Fru talman! Jag höll under en lång stund på att säga att jag håller med om nästan vartenda ord som Ola Johansson säger. Men sedan kom det på slutet någonting som handlade om regering, om misslyckanden och liknande, och si där skiljer vi oss åt. Sedan kan jag ju uppskatta att en centerpartist står i riksdagens talarstol och talar om inskränkning av äganderätten, för det måste onekligen vara oviljan att inskränka äganderätten som gjorde att alliansregeringen under alla sina åtta år inte förmådde att göra någonting i den här frågan. Jag tycker att det här är en jätteviktig fråga, och jag ska ärligt säga att jag uppskattar Ola Johanssons engagemang i frågan. Jag tycker också att Sydsvenska Dagbladet i sina debattartiklar har gjort ett gediget bra arbete med att beskriva problematiken. Jag är glad över att så småningom kunna presentera den utredning som tillsatts. Utredaren ska vara klar senast i juni. Det innebär inte att det därmed är en nästkommande eventuell regering, där jag kanske ingår, som ska hantera frågan, utan det kan också vara så att utredaren föreslår författningsändringar, förordningsändringar eller andra regeländringar som gör att inte minst Kronofogdemyndigheten får ökade möjligheter att ianspråkta eller beslagta fordon. Jag är beredd att pröva de allra flesta möjligheter som finns för att stävja missbruket av fordonsmålvakter. Jag tycker att det är en oacceptabel utveckling som bidrar till försämrad trygghet. Men det handlar också om att den göder kriminalitet. Alltså måste vi hitta verkningsfulla verktyg för både polisen och Kronofogdemyndigheten att kunna agera. Därför har Björn Hansson, utöver direktiven, fria händer att komma med nya förslag som ger oss bättre verktyg. Jag tror att jag och Ola Johansson delar uppfattningen att ju snabbare vi kan agera, desto bättre. Ju bättre verktyg polis och kronofogde har, desto bättre. Det här måste kunna stävjas på ett sätt som gör att man inte kan organisera brottslighet genom att använda sig av fordonsmålvakter. Jag ser fram emot utredningen. Det är kort om tid till den 30 juni, men argumentet för att ha den korta tiden är just att kunna få fram förslag som ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. Är det sedan förordningsändringar och lagändringar får vi vänta tills riksdagen återsamlas. Men låt oss i så fall gemensamt verka för att vi får en skarp lagstiftning, för det här är inte en utveckling som är acceptabel.